Fru talman! I den proposition som vi ska diskutera nu har regeringen lagt fram ett antal förslag som syftar till att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande och tydligare och motverka skatteundandragande och dubbelbeskattning. Bakgrunden är att gränsdragningen mellan skattepliktig tobak och sådan tobak som inte omfattas av beskattning har varit problematisk och lett till ett antal olika rättsprocesser. Bland andra Skatteverket och Tullverket men också företrädare för tobaksbranschen har därför velat få till stånd förändringar i tobaksbeskattningen. En heltäckande tobaks-beskattning - för ökad tydlighet och enhetlig-het I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en skatt på det som i lagen kallas övrig tobak. Övrig tobak är tobak som inte är en del av en levande planta och som inte heller är skattepliktig som cigaretter eller annan röktobak eller snus eller tuggtobak. Vi kristdemokrater instämmer, precis som alla andra partier, i ambitionen att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande, men vi ser att det samtidigt finns problem med den föreslagna skatten. Lagstiftningen kommer inte att göra skillnad på råtobak som är avsedd för rökning och råtobak som är avsedd för snus. Detta innebär, förutom att vi tycker att det är orimligt att beskatta rökning och snusande på samma sätt, att råtobak avsedd för snus beskattas hårdare än färdigproducerat snus. Fru talman! Det är viktigt att konstatera att allt tobaksbruk är ohälsosamt. Men samtidigt finns det stora skillnader i skadeverkningar mellan olika typer av tobaksbruk, vilket man inte tar hänsyn till i den föreslagna lagstiftningen. Det innebär att en övergång från rökning till snusande försvåras, trots att forskningen pekar på att riskfaktorn är betydligt högre för rökare än för snusare. Det är ingen slump att Sverige har en relativt låg tobaksrelaterad dödlighet jämfört med resten av EU. Det hänger med all sannolikhet ihop med att många i Sverige föredrar andra tobaksprodukter än tobaksprodukter för rökning. Det blir då fel att minska incitamenten för att gå över från rökning till användning av andra tobaksprodukter. Kristdemokraterna föreslår därför att en utredning tillsätts där tobaksprodukternas skadeverkningar nivågrupperas och därefter beaktas olika i lagstiftningen. I en sådan utredning bör man se över hur råtobak avsedd för rökning respektive snus ska kunna särskiljas i lagstiftningen, så att man därmed också kan möjliggöra olika beskattning och reglering. Detta vill vi att riksdagen tillkännager för regeringen. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag. För att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande och tydligare och motverka skatteundandragande samt dubbelbeskattning föreslås det i det betänkande vi diskuterar i dag att det i lagen om tobaksskatt ska införas en skatt på så kallad övrig tobak, en avdragsrätt för godkända lagerhållare samt tillhörande administrativa regler och kontrollregler om bland annat distansförsäljning och innehavsbeskattning. Syftet med beskattningen är framför allt att man ska komma till rätta med de problem som gränsdragningen och skillnaderna mellan skattepliktig röktobak och tobak som inte är skattepliktig medför samt att man ska motverka att aktörer medvetet felklassificerar tobaksvaror och hanterar punktskattepliktiga varor illegalt. Tobaksbeskattningen blir därmed mer heltäckande. Den tobak som föreslås beskattas benämns övrig tobak och avser tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigariller, cigarrer, röktobak, snus eller tuggtobak. Särskilda regler införs för distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak. Godkända lagerhållare får göra avdrag för redan betald skatt på röktobak som används vid tillverkningen av tobaksprodukter som omfattas av lagen om tobaksskatt. En ny bestämmelse om skattskyldighet införs för den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige. Åtgärderna kompletteras med att tillämpningsområdet för lagen om punktskattekontroll av transporter med mera av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter utsträcks till att omfatta vissa flyttningar av snus, tuggtobak samt övrig tobak. Beskattningen av cigaretter, cigariller, cigarrer och röktobak är harmoniserad inom EU genom tobaksskattedirektivet. Direktivet har i svensk rätt genomförts genom lagen om tobaksskatt. I Sverige beskattas dessutom även snus och tuggtobak. Även vätskor till e-cigaretter och nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa förutom tobaksvaror, till exempel tobaksfritt nikotinsnus, beskattas med nationell skatt. Fru talman! Höga priser till följd av hög beskattning är ett av de mest effektiva politiska styrinstrument som man kan använda för att främja hälsan i befolkningen och samtidigt nå de politiska målen för dessa produkter. När det gäller motionen och yttrandet från andra partier i detta ärende vill jag säga några ord. Med denna proposition vill man komma till rätta med gränsdragningsproblem och motverka felklassificering. Att ytterligare differentiera skatter riskerar att förstärka dessa problem. Jag har också en kommentar angående argumenten för skattedifferentiering även om en debatt ur ett folkhälsoperspektiv sker i andra utskott. Nikotin är starkt beroendeframkallande. Att endast jämföra ohälsoeffekter mellan nikotin och tobaksrökning är riskabelt med tanke på att tobaksrökning är något av det farligaste man kan göra för hälsan. Det har också nyligen, har jag sett, remitterats en utredning om hårdare regler för nya nikotinprodukter.

Fru talman! Jag tror faktiskt att jag har slagit mitt rekord. Detta är fjärde debatten i rad på samma dag för mig, så jag ser fram emot lunchen. Varje år dör 12 000 personer i Sverige till följd av tobaksrökning, och 100 000 personer insjuknar i sjukdomar kopplade till rökning. Att minska tobaksrökningen är därför förstås en mycket viktig folkhälsofråga. Sverige tog ett viktigt steg på området 2005, då rökförbud på krogen infördes. Att förebygga tobaksrökning handlar om att få färre unga att börja röka. Det handlar också om att värna om individens frihet att slippa bli utsatt för andra människors tobaksrökning, så kallad passiv rökning. När det kommer till tobak är det viktigt att skilja på tobaksrökning och snusning. De negativa hälsoeffekterna är betydligt större vid tobaksrökning än vid användning av snus. Även om snus inte är någon hälsoprodukt finns det inga belägg för att det direkt orsakar cancer. Sverige har i dag lägst tobaksrelaterad dödlighet i EU, som många före mig har sagt. Det hänger sannolikt ihop med att Sverige också har lägst andel tobaksrökare i EU och att många i stället föredrar snus. Centerpartiet tycker därför att det inte är rimligt att införa samma regleringar för snus som för tobaksrökning. Fru talman! Tobaksbeskattningen ska inte innehålla undantag och öppna för möjligheter till skatteundandragande. Jag och Centerpartiet står bakom förslagen i propositionen men anser att punktskatteverktyget behöver användas strategiskt i syfte att skademinimera på ett bättre sätt än vad som faktiskt föreslås i dag. Låt mig säga: Inga produkter med nikotin är hälsoprodukter. Men när det kommer till beskattning av tobak är det viktigt att skilja inte bara på tobaksrökning och snusning utan även på tobaksfria nikotinprodukter. De negativa hälsoeffekterna är betydligt större vid tobaksrökning än vid användning av snus eller vid nyttjande av tobaksfria nikotinprodukter. Vår låga tobaksrelaterade dödlighet beror sannolikt på att många i stället föredrar andra tobaksprodukter eller tobaksfria nikotinprodukter. Jag anser därför att regeringen behöver använda punktskatteverktyget i syfte att skademinimera. Genom att ta hänsyn till olika skadeverkningar skulle en rad olika politiska handlingsalternativ öppnas för att minska de sociala och medicinska skadorna från tobaken. Men, fru talman, ska vi kunna gå vidare med punktskatteverktyget krävs det att det i botten finns en tobaksstrategi, en samlande ANDTS-strategi som fångar upp perspektivet skademinimering. Detta gjorde inte regeringens ANDTS-proposition som behandlas i socialutskottet. Centerpartiet har därför i en följdmotion yrkat på att motionen avslås, och det lutar faktiskt åt att det blir så. Därmed är på ett sätt det här beslutsfattandet lite bakvänt och det oavsett om regeringens förslag till strategi går igenom eller ej. Vi borde först fatta beslut om vilken politik vi vill ha på området och först därefter fatta beslut om hur vi använder punktskatteverktyget. Min förhoppning är att vi i ett omtag kring ANDTS-strategin kan fånga upp skademinimeringsperspektivet, vilket också Kristdemokraterna beskriver i sin följdmotion. Där är vi till stora delar överens. Vi borde som sagt göra saker i rätt ordning. Trots det jag anfört ovan väljer jag att stödja utskottsmajoritetens beslut i detta ärende.

Fru talman! Anna Vikström redogjorde väldigt tydligt för tobakens hälsoeffekter och varför det är så viktigt att vi även inkluderar den övriga tobaken i punktskatten. Hälsoanledningen är relativt känd, och därför tänker jag ägna lite tid åt tobakens miljöeffekter, som också finns. Varje år bidrar tobaksindustrin till utsläpp av 84 miljoner ton koldioxid. Det är lika mycket som Sveriges totala konsumtionsutsläpp. Varje år bidrar också tobaksindustrin till att 4,3 miljoner hektar jordbruksmark används just för att producera tobak. Fru talman! När man framställer tobak måste den också torkas, vilket görs genom eldning med ved. Det krävs alltså ännu mer resurser när man pratar om markanvändning och skogar. Avskogning står för 20 procent av klimatpåverkan, och där spelar tobaksindustrin en stor roll. Det går också åt mängder av vatten för att framställa den här tobaken. Att mark, skog och vatten används till tobaksindustrin samtidigt som det bidrar aktivt till både klimatkrisen och artkrisen är djupt problematiskt, samtidigt som det också leder till lokala konflikter och förtryck. Att inkludera övrig tobak i punktskatten känns för mig självklart, utifrån både hälso och miljöaspekter. Jag är därför väldigt glad över att vi inkluderar den övriga tobaken i beskattningen på samma sätt som man i dag beskattar röktobak. En heltäckande tobaks-beskattning - för ökad tydlighet och enhetlig-het Efter detta korta anförande vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.